Herr talman! Stämningsläge och resonansbotten för den politiska debatten förändras ibland mycket snabbt. Det kan i dag vara lärorikt att återkalla i minnet hur stämningsläget var för den utrikespolitiska debatten förra året. Då präglades debattmiljön av hätska tonfall, misstroenden och upprivna känslor. För det fanns en bakgrund, främst de provokationer som vårt land utsatts för genom upprepade gränskränkningar. Då — för ett år sedan — tedde sig de skadade relationerna mellan partierna svårreparabla och en behövlig nationell enighet kring vår utrikesoch säkerhetspolitik avlägsen. Jag har inte för avsikt att närmare söka analysera den händelseutvecklingen och än mindre riva upp sår som förhoppningsvis har läkts. Låt mig i stället säga att den nye utrikesministern, Sten Andersson, kan ta åt sig en del av äran av att stämningsläget i dag är ett annat. Sten Andersson är inte fftämmande för den politiska striden och har väl en och annan gång tämligen medvetet förorsakat sådan strid. Men som utrikesminister har Sten Andersson eftersträvat att lyfta fram det som förenar i utrikesoch säkerhetspolitiken. Vi har noterat denna strävan i samtalen inför de nu inledda förhandlingarna om gränsdragningen i Östersjön, och vi har tyckt oss märka ett medvetet undvikande av ordval och tonfall som kunde riva upp gammalt groll och misstänksamhet. Jag vill tro att det är ett medvetet agerande från utrikesministern och att vi för framtiden kan föra en konstruktiv och öppen debatt om utrikesoch säkerhetspolitiska frågor utan att hamna i sådana misstänkliggöranden och låsningar som kännetecknade debatten för bara ett år sedan. Dagens deklaration stärker mig i den övertygelsen. Det är självklart att stämningsläget för närvarande får en särskilt dov och dyster nyans på grund av Olof Palmes bortgång. Från många håll har det sagts och betonats hur denna tragiska händelse fört oss närmare varandra. Bengt Westerberg noterade detta redan i sin första spontana kommentar den hemska natten. Illdådet får oss att med särskild hetta söka skydda de grundläggande demokratiska värdena och med särskild lidelse söka värna freden. Ur sorgen och vreden växer en beslutsamhet: att inte låta våldets hantlangare få stå som segrare, att arbetet mot våld, terror och förtryck skall föras vidare med än större iver. Det har de senaste veckorna starkt strukits under vilken symbol för fred och medmänsklighet som Olof Palme hade blivit runt om i världen. Till hans visioner knöt miljoner människor förhoppningar. Han möttes med större respekt och tillgivenhet än vi väl riktigt haft klart för oss eller inte alltid velat erkänna. Chocken får inte göra oss verklighetsfrånvända eller förmå oss att använda falska tonfall. Men vi som tillhör andra partier och bekänner oss till annan politisk idelogi skall vakta på den njugghet och avvisa den brist på generositet som förhindrar oss att säga att Olof Palme för många kom att personifiera den längtan efter fred och frihet och det arbete för ett människovärdigt samhälle utan vilka livet blir outhärdligt. En föresats växer sig starkare tvärs genom partier och folkgrupper: den att det öppna samhället inte får omvandlas till ett slutet samhälle. Vi har rätt att skydda oss mot våldet, ja, vi har en skyldighet att göra det. Men vi kan inte, får inte och vill inte bepansra oss. Ett försök att möta våld med ständigt mera våld skulle leda till att också människors relationer till varandra bepansrades. Följden skulle bli att gemenskap ersattes med främlingskap, samtalet med kommandoord och värmen och öppenheten med kyla och rädsla. Det får inte ske. Det som kunde ha skrämt oss till hämnd och hat och slutenhet mognar till en gemensam insikt om att det öppna samhället skall skyddas, fredsarbetet drivas vidare och vår frihet och vårt oberoende värnas till varje pris. Denna önskan har en djup folklig förankring. Utan tanke på partitillhörighet eller åsiktsskillnader i övrigt har svenska folket uttryckt sin spontana indignation och sin vrede mot de krafter som tog sig rätten att mörda vår demokratis främste förtroendevalde. Denna uppslutning är mer än en känsla. Det är en faktisk värdegemenskap. Den är en styrka för vår nation. På den kan vi fortsätta att bygga en utrikesoch säkerhetspolitik, som ger konstruktiva bidrag till arbetet för nedrustning, internationell solidaritet och kampen för varje stats rätt till oberoende. Kabinettssekreteraren Pierre Schori betonade i en TV-intervju häromkvällen, att en förklaring till Olof Palmes ställning i världen var, att han som svensk statsminister företrädde en lång tradition av stöd till internationellt samarbete och fredssträvan. Denna respekt har också kommit andra företrädare för Sverige till del genom åren. Det förhållandet att vi så länge fått leva i fred, vår neutralitet, en väl fungerande demokrati och ett utbyggt system för trygghet och social rättvisa har gjort svenska uttalanden om stöd till liknade utveckling i andra delar av världen trovärdiga. Den har förstärkts av att dessa uttalanden följts av praktisk handling: konstruktiv medverkan i internationella organ, stöd till FN-systemet och ett omfattande bistånd till utvecklingsländerna. Jag vill betona denna långa tradition och den breda förankring som detta arbete har, och jag vill i all ödmjukhet be utrikesministern och regeringen beakta, att den nationella uppslutningen kring denna politik måste vårdas. Inget parti, ingen meningsriktning kan begära hegemoni över rättspatos, fredssträvan och en rättfärdig politik. Om så sker, skadas den nationella samhörigheten. Det är väsentligt, tror jag, att vi ser dessa värderingar och dessa strävanden som ett gemensamt arv, i vilket många har delaktighet och för vilket alla har ett förvaltaransvar. Också vår utrikespolitik och vår biståndspolitik måste baseras på en djup respekt för andra kulturer och andra synsätt. Vi skall vara på vår vakt mot den form av förmynderi som ligger i en överdriven uppskattning av vår egen erfarenhet, kunskap och analysförmåga. Men det finns en risk och en frestelse som på sitt sätt är värre: den att dra sig undan ansvar, att säga sig att det inte spelar någon roll vad Sverige gör eller säger. Vi skall ha en realistisk föreställning om vad Sverige kan göra och om den specifika vikten i våra ord och åsikter. Men om vi dömer oss själva till tystnad, gör vi oss medansvariga i våldets och orättvisans härjningar. Dagens Nyheter varnade häromdagen i en ledare för en nationernas Jantelag, dvs. en föreställning där staterna säger varandra: Tro inte att ni är något särskilt! För dagen hör vi inte många gliringar om Sverige och svenska representanter som framställer sig som världens samvete. Men de kommer snart tillbaka. Då kan vi gott säga oss, att det är bättre att bli beskylld för att tro sig vara världens samvete än för att inte ha något samvete alls. Det är inte de överdrivet samvetsömma som ger våldet och ondskan utlopp, utan de samvetslösa! Herr talman! Jag har i ett tidigare anförande här i kammaren påtalat de utvecklingstendenser i världen som kan leda till slutsatsen att humanismen är på återtåg. Den internationella terrorismen, dödsstraffets återinförande i många länder, den pågående upprustningen och förstöringen av betingelserna för mänskligt liv och överlevnad på jorden går stick i stäv med humanismens principer, där villkoren för människan förbättras och förädlas i både materiell och andlig mening. I ett slags mening kan vi sägas stå vid ett vägskäl. I en mörk tid lurar risken att man vill dra sig inom sitt skal, stänga gränser och skjuta andras elände ifrån sig. En sådan utveckling måste vi motverka. Frågor som berör andra länder och andra människor kräver mer än någonsin tidigare vårt engagemang och intresse. Flyktingfrågan, förtryck av mänskliga rättigheter, upprustningen och tendenser till rasism understryker behovet av fortsatt starkt engagemang i de internationella frågorna. När slutdokumentet i Helsingfors skrevs under i augusti 1975 var förhoppningarna stora om att det skulle bli avstampet för en allt intensivare avspänning. I utbyte mot att väst de facto erkände Europas gränser, som de kom att bli efter andra världskrigets slut, skulle öst öppna sig för ett större informationsflöde och fler kontakter mellan människor i öst och väst. Så har det tyvärr inte blivit. Nu i efterhand kan vi konstatera att det stora toppmötet i Helsingfors för drygt tio år sedan snarast blev vändpunkten mot försämrade relationer mellan öst och väst. Dessa försämrade relationer har delvis sin förklaring i flera enskilda händelser: Sovjets övergrepp mot Afghanistan, nedtryckandet av frihetssträvandena i Polen, de ständiga krigshoten i Mellanöstern och den politiska utvecklingen i Centralamerika, för att nämna några. Men den har också sin grund i en kraftig upprustning i både öst och väst. Ett tecken som föder vissa förhoppningar är att stormakterna nu synes ha kommit till en ökad insikt om behovet av en mer konstruktiv nedrustningsdialog. Även om toppmötet mellan den amerikanske presidenten och den sovjetiske generalsekreteraren inte resulterade i några konkreta åtaganden, har detta första toppmöte på många år i sig ändå blivit ett tecken på att det på ömse sidor nu finns en politisk vilja till samtal och försök att nå konkreta resultat. I relationerna mellan stormakterna har det under senare år framför allt gällt att hitta en öppning som kan leda till en begränsning av kärnvapenupp rustningen. Ett viktigt initiativ har därvidlag varit det s.k. femkontinentinitiativet. Denna grupp av stater har nu senast uppmanat de båda supermakternas ledare att inte tillåta några provsprängningar med kärnladdningar under tiden fram till nästa toppmöte. Från folkpartiets sida välkomnar vi självfallet detta förslag och vill ge vårt fulla stöd till idén om ett sådant moratorium. Det är naturligtvis glädjande att Sovjetunionen visat sig beredd att stödja detta initiativ, även om uppoffringen för dess del kanske för närvarande inte är särskilt stor. Vi kan också notera med tillfredsställelse, att USA inte avvisade Sovjetunionens utspel om en total avveckling av kärnvapen fram till år 2000 som enbart propaganda. Tvärtom har man kommenterat det seriöst och liknat det vid egna tidigare utspel i frågan. Det ligger något hoppingivande i det faktum att supermakterna söker övertrumfa varandra i utspel, som riktar sig till en världsopinion som trängtar efter fred och nedrustning. Den som söker efter glimtar av hopp har också kunnat finna en del andra under de senaste månadernas internationella händelseutveckling. På Filippinerna har en hatad diktator fått ge upp inför människornas krav på frihet. Den fysiska närvaron av stora människomassor på Manillas gator hindrade bokstavligen Marcos trogna styrkor att ta sig fram. Därvid kunde folket utan vapen i hand framtvinga diktaturens fall. På Haiti har en likartad utveckling skett. För ett antal år sedan kunde vi glädjas åt hur Portugal, Spanien och Grekland på motsvarande sätt själva lyfte av sig diktaturens ok genom inre folklig resning. USA:s roll i utvecklingen på Haiti och Filippinerna är värd att notera. Två diktaturer som tidigare haft USA:s aktiva stöd har fallit. USA har i dessa fall i tid insett att korrupta regimer inte kan hållas under armarna. Det finns ytterligare hoppfulla tecken på en attitydförändring hos den amerikanska administrationen. I FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har USA t.ex. skärpt tonen mot förtrycket, och uttalanden från företrädare för det amerikanska utrikesdepartementet tyder på en nyorientering också vad beträffar den amerikanska Sydafrikapolitiken. Herr talman! Vår egen politik visavi Sydafrika under det senaste årtiondet ger ett bra belägg för tesen att utrikespolitik också måste fotas på lika delar idealism och realism. För några år sedan argumenterades från många håll för vad som kallades en mer realistisk Sydafrikapolitik. Sydafrikalagen sades vara utan värde. Den var främmande för svensk rättspraxis och hade inte lett till den efterföljd i andra länder som var en förhoppning. Förslag väcktes därför om att lagen skulle avvecklas. Om realismen ensamt fått styra hade det säkert också blivit fallet. I de regeringar där folkpartiet medverkat liksom i riksdagsbehandling och i utredning har vi emellertid envist hållit fast vid att lagen har opinionsbildande effekter. Flera av de dispenser för investeringar i Sydafrika som den nuvarande regeringen beviljat har vi hävdat strider mot lagens anda. Efter händelseutvecklingen i Sydafrika under det senaste året har denna inställning blivit allmän. Nu höjs inte längre några röster för att lagen skall avvecklas, och flera länder har redan antagit eller överväger liknande regler för att utöva påtryckning på den förhatliga apartheidregimen. Det som en tid verkade vara en överdrivet idealistisk inställning har i högsta grad visat sig vara en realistisk möjlighet. Vårt förhållande till händelseutvecklingen i Mellanöstern måste på motsvarande sätt baseras på idealism och realism. Efter måttet av vår förmåga skall vi medverka till konstruktiva uppslag i debatten och konfliktlösning i Mellanöstern. Vi stöder kravet på någon form av statsbildning för de hemlösa palestinska flyktingarna. Vi fördömer varje övergrepp mot mänskliga frioch rättigheter. Men inte ett ögonblick svävar vi på målet om Israels rätt att existera som en fri stat inom säkra och erkända gränser. I Afghanistan fortgår Sovjetunionens ockupation på nu sjätte året. Trots bristfällig rapportering får det anses styrkt att befolkningen i hela byar mejats ned i hämndaktioner. ”Vi hade fått veta att vi skulle försvara det afghanska folket mot utländska fiender, istället sattes de sovjetiska förbanden in i rutinmässiga vedergällningsaktioner mot civilbefolkningen som svar på gerillaattacker”, sade en desertör från den sovjetiska armén vid en hearing om Afghanistan i Oslo i helgen. ”Det var detta som fick mig att desertera”, fortsätter han. ”Jag insåg att vi gjorde detsamma som Hitlers styrkor gjorde mot mina släktingar i Ukraina under andra världskriget”, förklarade enligt TT:s referat den unge desertören. Vid samma hearing framträdde också andra vittnen. Svenska och norska läkare som har arbetat för motståndsrörelsen i Afghanistan uppgav att kriget hittills har kostat tusentals afghaner livet och att de flesta av offren är civila. Vi får inte förtröttas i vårt fördömande av Sovjetunionens agerande i Afghanistan. Historien och erfarenheten säger oss att när världsopinionen blir tillräckligt stark måste också supermakternas ledare ta intryck. Herr talman! Att försumma vår egen säkerhet skulle inte vara något bidrag till freden. Tvärtom är strävan efter säkerhetspolitisk stabilitet i vår del av världen vår viktigaste uppgift. Att hävda en alliansfri politik som syftar till neutralitet i krig är inte att dra sig undan ansvar utan att medverka till avspänning. Men det är också vår erfarenhet att trovärdigheten i denna politik förutsätter ett starkt försvar. Vi har under senare år inte kunnat undgå att notera vissa ihåligheter härvidlag. Kränkningarna av vårt territorium har gjort dessa uppenbara för oss. Under en följd av år försummades ubåtsskyddet. I dag är vi medvetna om bristerna och har vidtagit åtgärder för att reparera dem. Vi har i folkpartiet kommit fram till slutsatsen att utan en viss real förstärkning av försvaret löper vårt land risken av liknande brister i andra delar av sitt försvar om ett antal år. Det är vår förhoppning att det skall bli möjligt att komma fram till en bred politisk samstämmighet kring en sådan slutsats i den pågående försvarspolitiska utredningen. Trots en vid flera tillfällen uttalad beslutsamhet att med alla till buds stående medel avvisa kränkningar av vårt territorium synes ubåtskränkningarna inte ha upphört. Jag noterar med tillfredsställelse att statsministern i sin regeringsförklaring talar om att skapa respekt för denna inställning. Jag noterar också att utrikesministern i sin deklaration i dag säger att vi mötts med respekt när vi har framfört denna inställning. Jag vill därför fråga utrikesministern: Vad är det som närmare tyder på att den eller de som kränkt vårt territorium synes ha tagit notis om vår avsikt att beivra och bekämpa dessa kränkningar med alla till buds stående medel? Det har under det senaste året förts en livlig debatt om huruvida trovärdigheten i säkerhetspolitiken har tagit skada av vår otillräckliga förmåga att upptäcka och beivra gränskränkningar. Den socialdemokratiske ledamoten av utrikesutskottet, Sture Ericson, berörde denna fråga i en artikel i Svenska Dagbladet häromdagen. Han skriver där: ”Bilden har spritts av ett Sverige som nedrustar och blir alltmer sårbart för östliga påtryckningar. ÖB:s lika orakelmässiga som regelbundna rapporter om sannolika ubåtar förstärker detta intryck. Det säger sig självt, att den svenska säkerhetspolitikens trovärdighet därmed så småningom kommer att ifrågasättas.” Innebörden av detta uttalande är alltså att den svenska säkerhetspolitiska trovärdigheten hotas av det sätt på vilket ÖB rapporterar om ubåtsincidenterna. Regeringen har vid flera tillfällen uttalat anslutning till ÖB:s beskrivning, och rapporterandet sker efter det att regeringen har ålagt ÖB att avlägga dessa rapporter. Sture Ericsons kritik mot ÖB för dessa rapporter och till att denne dristat sig påpeka brister i den svenska försvarskraften träffar därför också regeringen. Jag behöver mot den bakgrunden inte fråga utrikesministern om han instämmer i beskrivningen, för jag utgår från att han inte gör det. Men jag finner det angeläget att be honom försäkra att det inte är regeringens mening att trovärdigheten hos vår säkerhetspolitik skulle förstärkas, om vi bad ÖB undanhålla oss regelbundna rapporter om vad som iakttas efter våra kuster eller av ett undertryckande av en fri debatt om brister i den svenska försvarskraften. Herr talman! Vi skall eftersträva goda och stabila relationer med Sovjetunionen. I det perspektivet är besöksutbyte på regeringschefsnivå vid lämpliga tidpunkter naturligt. Vi har därför ingen invändning mot att Ingvar Carlsson avser att fullfölja planerna på ett besök i Moskva. Vi utgår emellertid från att såväl vår inställning i Afghanistanfrågan som vår oro över de fortgående gränskränkningarna — oavsett vem inkräktaren är — tas upp från svensk sida. Jag tar också för givet att statsministern kommer att framföra att vi inte anser att full klarhet skapats i Raoul Wallenberg-frågan, att vi känner djup indignation över behandlingen av judarna i Sovjet och att de familjeåterföreningsfall som är aktuella måsta föras till en snar lösning. Det vore värdefullt om utrikesministern ville bekräfta att dessa frågor tas upp från svensk sida. Herr talman! Också vår utrikesoch säkerhetspolitik måste baseras på en människosyn. Ingen annan människosyn kan vara möjlig för en nation som vill basera sin politik på humanismens principer än den om varje människas lika värde och värdighet. Pastor Allan Boesak, som släpptes ut ur Sydafrika för att göra ett hastigt besök i Sverige i samband med Olof Palmes begravning, sade i en TV-intervju i söndags kväll att den som inte blir upprörd över förhållandena i Sydafrika inte har rum i sitt sinne för mänsklig värdighet och medkänsla. Han anklagade, med sin ljusa och spröda röst, oss politiker i den rika världen för att ofta sakna visioner, inte ge ord åt drömmar, inte ge utlopp för lidelser. Vi har skäl att låta denna anklagelse rumstera om bland våra promemorior och analyser och i våra kyliga intellekt. Minst av allt får vårt förhållande till människor i andra länder bli enbart ett administrerande av doktriner, ett genomförande av projekt eller ett utbetalande av anslag. Det måste vägledas av en vision: att våldet kan besegras, att nöden kan lindras, att förstörelsen kan upphöra, att kränkningen av mänskliga frioch rättigheter kan bringas till slut.

Herr talman! ”Varifrån kommer allt våldet?” Så skrev en av hundratusentals människor i kondoleansboken för Sveriges brutalt mördade statsminister Olof Palme. Det var hennes förtvivlade fråga: ”Varifrån kommer allt våldet?” Mänskligheten får inte tolerera våld, oavsett i vilken skepnad det visar sig. Vi måste göra ständiga försök att ersätta fanatism med tolerans, fattigdom med trygghet, förtryck och ofrihet med rättvisa, intolerans med solidaritet och omtanke. Förenta nationerna har proklamerat 1986 som Internationella fredsåret. Det finns en gemensam insikt om det skrämmande hotet om total ödeläggelse i händelse av krig mellan världens topprustade nationer. Det markerar också folkens önskan om fred. Ansvaret är stort att komma alla fredsengagerade människor till mötes i en öppen dialog och i gemensam strävan för en bättre och rättvisare värld. Fredsåret markerar också behovet av att frigöra resurser för ekonomisk, social och kulturell utveckling. I en värld där många människor gastkramas av förtryck, orättvisor och kärnvapenhot är det särskilt barnen som far illa. Deras tro på framtiden är i allvarlig fara. Sverige har en förpliktande tradition i fredsoch nedrustningsarbetet. Det internationella fredsåret 1986 måste bli en sporre till nya ansträngningar i syfte att förstärka arbetet för fred, frihet och rättvisa. Centerpartiet har här i riksdagen föreslagit ett FN-universitet för mänskliga rättigheter och demokrati. Syftet med universitetet skulle vara att sprida kunskap om hur demokratiska organ byggs upp, hur fria val kan genomföras och hur skyddet för mänskliga rättigheter kan stärkas. Ett sådant FN universitet skulle kunna vara en del av vårt bidrag i arbetet med att utveckla demokratier i länder som varit diktaturer. Det skulle också vara ett bidrag till att stärka FN, vars situation inte minst finansiellt är svår. Vi får inte svikta i stödet för FN. När människor i frihet får föra fram sin mening, när opinioner kan bildas inom länder och internationellt, då skapas också förutsättningar för att mänskliga frioch rättigheter inte i tysthet kan brytas ned. Världens demokratier har här ett stort ansvar för att bevara sin egen öppenhet men också för att bidra till andras demokrati och öppenhet. Mänskliga rättigheter kränks ständigt runt om i världen. Människor förföljs och diskrimineras för sina åsikter eller sin hudfärgs skull. Barn utnyttjas t.ex. av olika krigsmakter. Kvinnor förtrycks. Det får inte vara ett enskilt lands ensak hur det behandlar sitt folk. Det är både en medmänsklig plikt och en rättighet att reagera när mänskliga frioch rättigheter kränks var helst detta sker. Sovjetunionens behandling av oliktänkande är en skamfläck som inte får förtigas. Förtrycket i Turkiet har vi särskild anledning att uppmärksamma, eftersom landet är medlem i Europarådet med de förpliktelser detta innebär. Vi kräver därför snabba förbättringar när det gäller de mänskliga rättigheterna också i Turkiet. Khomeini-regimen i Iran har förbrutit sig mot i stort sett alla mänskliga frioch rättigheter. I Latinamerikas militärdiktaturer kämpar människorna i dag en hopplös och ojämn kamp för att hävda sina rättigheter. Sverige måste understödja undersökningar av de faktiska förhållandena i varje enskilt land. Amnesty International sprider på ett förtjänstfullt sätt kännedom om var förtrycket sker. Från centerpartiets sida menar vi att en FN-kommissarie för de mänskliga frioch rättigheterna skulle kunna göra ytterligare värdefulla insatser för att bevaka att dessa rättigheter eftenlevs. Sydafrika står i en särställning bland förtryckarregimer. Det behärskas av en regim som medvetet utestänger majoriteten från inflytande och aktivt hindrar flertalet människor att åtnjuta frioch rättigheter. Vi ser dagligen hur den vita minoriteten inte skyr några våldsmedel för att bibehålla sin makt. För en månad sedan hölls i Sverige en manifestation mot apartheid. Delegater från ett brett spektrum av svenska folkrörelser, med förankring i hela vårt land, samlades kring denna solidaritetsfråga. Folkriksdagen markerar att det svenska folket även i fortsättningen kommer att befinna sig i främsta ledet i kampen mot apartheid. Detta sker därför att Sydafrika är unikt i världen genom sin grundlagsfästa rasåtskillnad och sitt direkta förnekande av den svarta majoritetens människovärde och rätt till självbestämmande. Apartheid har institutionaliserat ett kolonialt och rasistiskt system vilket såväl i teori som i praktik nära följer i nazismens spår. Att så snart som möjligt få slut på apartheid är en hela världens angelägenhet. Tyvärr kan listan över förtryckarregimer göras lång, även om vi ser positiva tecken när det gäller slutet för en del regimer. Sverige måste föra deras talan, vars egna protester tystas bakom fängelsemurar och i tortyrkamrar. Vi har ett ansvar att gemensamt agera i Norden och att sätta kraft och konkretion bakom orden, både nordiskt och nationellt. Herr talman! Målet för vår utrikesoch säkerhetspolitik är ytterst att bevara vårt lands oberoende. Men det är också att i fred lika väl som i krislägen trygga vår nationella handlingsfrihet politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Säkerhetspolitiken har, som vi vet, också ett vidare mål, nämligen att i samarbete med andra länder bidra till en fredlig utveckling i världen, till minskade rustningar, utjämning av motsättningar, ökad inbördes förståelse och mer jämlika förhållanden. Den har till mål att verka för internationell solidaritet i en värld där alla stater, oavsett storlek, har lika rätt att hävda sina intressen. Om allt detta råder det nu, liksom tidigare, bred enighet. Jag vill gärna understryka att av utrikesministerns deklaration i dag framgår klart att det i huvudsak råder enighet på detta område, och jag kan ansluta mig till vad utrikesministern givit uttryck åt. Enighet om de grundläggande värderingarna råder alltså mellan de politiska partierna. Men, vad bättre är: detta gäller också för den breda allmänheten i Sverige. Svensk utrikesoch säkerhetspolitik har en stark folklig förankring genom bl.a. folkrörelsernas breda internationella engagemang, genom frivilligorganisationernas stora omfatt ning inom försvaret och också genom den allmänna värnplikten. Denna grundläggande enighet gäller också uppfattningen att Sveriges intressen bäst gagnas av alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet vid en eventuell kris eller vid krig i vår omvärld. Den säkerhetspolitiska stabiliteten i Norden måste bevaras. För detta är vårt ansvar mycket stort. Vi kan konstatera att det militära intresset för vår del av världen har ökat. Kränkningar av vårt territorium från fftämmande makt pekar mot ett ökat strategiskt intresse i vårt närområde. I samma riktning pekar också den militära upprustningen på Nordkalotten och supermakternas ökade satsningar på sjöstridskrafter i de vatten som omger oss. Vi är på väg att alltmer dras in i supermakternas kraftfält. I det läget är kraven på oss extra stora när det gäller att slå vakt om vår neutralitet, att utforma försvarsmakten så att den bibehåller sin avskräckande effekt och att organisera vår folkhushållning så att vi står starka om oväder skulle komma. Vi måste ingripa mot alla former av gränskränkningar med kraft och beslutsamhet, så att vi kan bringa dem att upphöra. Nyckeln till framgång ligger i vår förmåga att upprätthålla trovärdigheten kring våra strävanden. Den bästa förutsättningen för att uppnå det är om vi kan visa omvärlden att Sveriges folk och de politiska partierna står enade i värnet av vårt lands oavhängighet och frihet. Vårt försvar skall vara fredsbevarande, stabiliserande och krigsavhållande. Förmågan att upprätthålla ett trovärdigt invasionsförsvar är härvid av grundläggande betydelse. Utrustning, organisation och utbildning måste anpassas så att försvarsmaktens förmåga uppfattas som trovärdig i vår omvärld. Det vore en styrka för Sverige om arbetet med ett nytt försvarsbeslut kunde präglas av vilja till samförstånd. Vi i centerpartiet hoppas att riksdagens alla partier har denna inställning i det arbete som nu ligger framför oss. Herr talman! Vi måste eftersträva en fortgående dialog som kan bidra till avspänning och ökat förtroende i hela Europa, till ett utökat ekonomiskt samarbete över gränserna mellan stormaktsblocken och till respekt för mänskliga frioch rättigheter. Helsingforsskonferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa går nu in i ett avgörande skede. Helsingforsskonferensen inger förhoppningar om positiva slutresultat. Framgång i ESK-förhandlingarna är självfallet beroende av ökad ömsesidig förståelse för varandras intressen och för behovet av på sikt gemensamma lösningar. Vi måste fortsätta att aktivt driva kravet på ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov och en frysning av kärnvapenarsenalerna, som en utgångspunkt för förhandlingar om en verklig kärnvapennedrustning. I vårt eget närområde skulle en kärnvapenfri zon i Norden kunna bli ett viktigt bidrag till avspänningen, av betydelse också för den globala situationen. En sådan zon förutsätter positiv medverkan från bägge stormaktsblocken, bl.a. genom att man drar tillbaka kärnvapnen från zonens närområde. Självfallet måste då också Östersjön bli fri från kärnvapen. Vi får inte blunda för de stora svårigheter som finns att få till stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Vi får inte heller ge upp inför svårigheterna. Envishet och tålamod är förutsättningar för allt nedrustningsarbete. Hösten 1985 genomfördes en nordisk parlamentarikerkonferens om en kärnvapenfri zon i Norden. Konferensen, som hölls i Köpenhamn, gav värdefullt utbyte av synpunkter på den kärnvapenfria zonen. Det är angeläget att nordiska parlamentariker också i fortsättningen ges möjlighet till denna typ av diskussion. Från centerns sida har vi därför anslutit oss till uppfattningen att en nordisk arbetsgrupp bör studera hur frågan om en kärnvapenfri zon i Norden kan drivas vidare. En kärnvapenfri zon i Norden måste ses som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Förslag har också framförts om en kärnvapenfri korridor i Centraleuropa och på Balkanhalvön. Sådana kan i sig, som andra förtroendeskapande åtgärder, bidra till minskad konfrontation. Därmed skulle det på sikt kunna bidra till ett klimat som möjliggör en efterlängtad, verklig nedrustning. De vetenskapliga studierna om kärnvapenkrigets effekter har visat en ohygglig bild. Kärnvapenkriget har inte bara skrämmande omedelbara effekter. Det rymmer också långsiktiga konsekvenser, som kan ödelägga vår jord och oåterkalleligen påverka betingelserna för mänskligt liv på vår planet. Ett kärnvapenkrig drabbar alla folk och alla stater, även de som finns långt borta från krigsskådeplatsen. Det faktum att USA:s president Ronald Reagan och Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov har kommit överens om nya möten väcker förhoppningar om en tryggare värld. Hittills har vi dock varit tvungna att konstatera att det inte träffats någon överenskommelse som minskar hotet mot mänsklighetens rätt till överlevnad. Det finns ett brett folkligt stöd för en sådan överenskommelse. Huvudansvaret för att hejda den fortgående kapprustningen ligger hos kärnvapenmakterna. I slutkommunikén från toppmötet mellan Reagan och Gorbatjov konstateras att de ”har kommit överens om att ett kärnvapenkrig inte kan vinnas och aldrig får utkämpas”. Denna insikt borde rent logiskt och självklart leda till ett program för avskaffande av kärnvapnen. Det är nu sju år sedan ett nedrustningsavtal av större betydelse skrevs under, det s.k. SALT II-avtalet. Efter sju långa år av ökad spänning och kapprustning har nya förslag lagts på bordet. Sovjetunionen föreslår nu att alla medeldistansrobotar väster om Ural tas bort i utbyte mot att amerikanska landbaserade kryssningsrobotar i Europa avlägsnas. I förslaget ingår också att Sovjet avlägsnar kortdistansrobotar, som sedan 1983 installerats i Östtyskland och Tjeckoslovakien, i utbyte mot motsvarande neddragning när det gäller amerikanska robotar i Västeuropa. Det finns två villkor förenade med det sovjetiska förslaget. Dels skall USA förbinda sig att inte förflytta sina långoch medeldistansrobotar till andra länder, dels skall Storbritannien och Frankrike förklara sig beredda att inte bygga ut sin kärnvapenarsenal ytterligare. Vidare har Sovjetunionen ensidigt beslutat om ett moratorium för alla slag av kärnvapenprov. Förslaget ligger mycket nära det s.k. nollförslaget som USA tidigare presenterat. Skillnaden gentemot det tidigare amerikanska förslaget är att det sträcker sig längre och inkluderar området öster om Ural. — Detta nedrustningsinitiativ kan leda till en minskning av antalet kärnladdade robotar i Europa, och det minskar riskerna för krig — och det är ju det viktigaste. En överenskommelse nu vore ett genombrott och kunde betyda ett första steg på väg mot allmän och kontrollerad nedrustning. Svårigheterna att nå en överenskommelse om nedrustning skall inte underskattas. Men det finns uppenbarligen vägar att lösa dessa problem. Vi utgår ifrån att man också inom det svenska utrikesdepartementet noga studerar frågorna och också prövar möjligheterna att bidra med eventuella förslag till lösningar. Det har man gjort tidigare, och vi hoppas att det blir så också i fortsättningen. Det är nämligen en moralisk plikt att konstruktivt söka medverka till lösningar för att vända upprustning till nedrustning och för att använda resurserna till utveckling i stället för till nya och alltmer sofistikerade metoder att förgöra mänskligheten. Herr talman! Kapprustningen i rymden hotar att skruva upp rustningsspiralen ytterligare. Det måste klart fastslås att antisatellitvapen och det strategiska försvarsinitiativet, även kallat stjärnornas krig, hotar säkerheten. Med laservapen, som det delvis rör sig om i detta fall, ges det inte utrymme för eftertanke och avvägda beslut. Lasern slår till ögonblickligen. Detta kan öka riskerna för s.k. föregripande anfall, för omedelbar attack vid första larmsignal. När man kommer så långt som till prov med de nya systemen äventyras ingångna avtal, och förhandlingar om rustningsbegränsningar försvåras ytterligare. Det vore tragiskt och ett nytt inslag i det internationella umgänget om supermakterna i hemlighet skulle bryta mot avtal som de gemensamt ingått. Det är nödvändigt att utan dröjsmål få till stånd förhandlingar för att förhindra kapprustning på nya områden. Herr talman! En av orsakerna till att avspänningen mellan stormakterna förbyttes i misstro var Sovjetunionens intåg i Afghanistan. Det är djupt nedslående att ledarna i Moskva inte omprövar sin militära intervention i Afghanistan. Där pågår kriget med ökande styrka. Den väldiga sovjetiska krigsmakten står mot Afghanistans folk. En miljon människor har hittills dödats, fyra miljoner människor har flytt från sitt hemland, två miljoner människor har lämnat sina hem och är nu flyktingar i eget land. Till det kommer materiell förstörelse, rapporter om grymheter mot civilbefolkningen, om våld och tortyr. Sovjets krig i Afghanistan är inte bara ett brott mot det afghanska folket, det är i lika hög grad ett brott mot mänskligheten i övrigt. Supermakternas agerande gentemot småstater i deras närhet — och här tänker jag också på USA:s olika aktioner mot Nicaragua — tycks följa ett gemensamt mönster: man anser sig ha rätt att bryta mot internationella lagar och moralregler i kraft av sin militära styrka och sitt politiska och ekonomiska inflytande. Sverige måste också i fortsättningen hävda de små staternas rätt till ett eget självständigt liv — deras rätt att forma sin egen framtid utan inblandning från någon supermakt. Herr talman! Kemiska stridsmedel har effekter inte bara på nuet utan för lång tid framåt. Deras användande är uttryck för en grymhet av vidrigaste slag, där långvarigt mänskligt lidande och en förstörd miljö blir resultatet. Förra året accepterade den amerikanska kongressen att kemiska vapen skulle få tillverkas i USA. Därmed bröts ett 17-årigt stopp för sådan tillverkning. Enligt västliga källor har Sovjetunionen redan utvecklat inte mindre än 16 olika typer av kemiska vapen. Iraks insats av kemiska vapen i kriget mot Iran har gjort hela frågan till ett nytt och brännande problem. Det finns anledning att tro att ungefär 15 nationer har egna kemiska vapen färdiga för insats. Sverige måste med kraft verka för ett totalförbud mot kemiska stridsmedel och för ett fördömande i FN av stater som använder kemiska vapen. För att vi skall kunna uppträda med större kraft är det viktigt att vi på nordisk basis gör gemensamma ansträngningar på detta område. Det är ett exempel på hur man kan samverka nordiskt. Det finns också andra områden där de nordiska länderna bör lägga sig vinn om att uppträda enigt inför omvärlden. Det finns en rad goda skäl för detta. Splittras de nordiska länderna inbördes, så minskar tyvärr vår ländergrupps inflytande. Tillsammans är de nordiska länderna starka. Jag gläder mig åt att det nordiska samarbetet tas upp i deklarationen. Regeringen har där sagt att arbetet med Norden som hemmamarknad skall fullföljas. Vad vi behöver är dock konkreta och handlingsinriktade förslag som förenklar för nordbor som rör sig mellan de nordiska länderna, så att vi får — i den mening som vi avser med nordiskt samarbete — ett nordiskt medborgarskap. Det var också intressant att höra Carl Bildts diskussion om ett fördjupat nordiskt samarbete. Det är någonting som vi alltmer måste lägga oss vinn om — och som vi i centerpartiet har arbetat länge för. På miljöområdet satsar Nordiska rådet målmedvetet på att minska de gränsöverskridande luftföroreningarna. Jag sätter stor lit till att höstens internationella parlamentarikerkonferens i Nordiska rådets regi här i Helsingfors kommer att föra miljövården flera steg framåt. Jag skulle vilja säga, herr talman, att de nordiska frågorna över huvud taget bör ägnas större uppmärksamhet här i riksdagen. Varför inte följa Norges goda exempel och ordna en debatt om de nordiska frågorna före Nordiska rådets årliga session? Jag vill återvända till en viktig miljöfråga. Nyligen har vi fått ytterligare rapporter om utsläpp av radioaktiva föroreningar från upparbetningsanläggningen i Sellafield i Storbritannien. Föroreningarna har internationell räckvidd. Även fisk fångad vid den svenska kusten har visat sig innehålla plutonium från anläggningen i Sellafield. Det är av avgörande betydelse att det fruktansvärda giftet plutonium inte sprids i miljön. Utsläppen är inte enbart en nationell angelägenhet för Storbritannien. Miljön i flera andra länder drabbas. Den svenska regeringen bör därför uppmana Storbritannien att stoppa verksamheten i Sellafield. Med tanke på sambandet mellan kärnkraft och kärnvapenproduktion bör Sverige ta initiativ till ett internationellt förbud mot upparbetning av kärnkraftsavfall. Sverige bör dessutom vara berett att ta tillbaka det utbrända kärnbränsle som sedan 1975 transporterats dit från Oskarshamns kärnkraftverk. Konkurrensen om knappa resurser driver fram konflikter. Vård av miljön och hushållning med naturresurser bidrar däremot till att rättvisa skapas och att freden kan bevaras. Skövlingen av de tropiska regnskogarna är ett exempel på en miljöförstöring som får globala effekter. De mycket allvarliga miljöproblemen i tredje världen beror på den extrema fattigdomen och den ojämna resursfördelningen. Anledningen till att torka, skyfall och andra naturliga fenomen får sådana förödande effekter är att mänsklig påfrestning undergräver naturens möjligheter att reparera. En allt snabbare skogskövling, ökenspridning, jordoch vattenförstöring slår sedan hårt mot framför allt de fattiga. De svenska biståndsinsatserna måste i ökande grad inriktas på att hejda den pågående förstöringen av jordens miljö. Det är mot denna bakgrund som centerpartiet också vill anslå ökade insatser på detta område. Vi menar att man måste identifiera de problemområden som är mest angelägna och som är mest meningsfulla för det internationella biståndet och som kan bidra till en ökad rättvisa i världen. Orättvisa är en viktig anledning till konflikter. När vi gjort detta bör vi bedöma inom vilka av dessa områden just Sverige har bästa förutsättningar att nå fram med sitt stöd. Inom dessa områden bör vi sedan utveckla vår egen resursbas genom forskning och näringsliv i samverkan. Herr talman! Sverige är ett litet land. Tillsammans med andra kan vi åstadkomma en bättre värld. Våra strävanden bärs upp av en stark solidaritet och en engagerad fredsrörelse här hemma och över hela världen. Världens folk kräver av sina politiska ledare att de skall vända utvecklingen. Vi måste utnyttja 1986 som möjligheternas år, så som Olof Palme sade i sin sista intervju. Vi måste utnyttja 1986, fredens och möjligheternas år, till ett år när vi ger våra unga framtidstro.

Herr talman! Jag vill gärna passa på tillfället att framföra ett ord av tacksamhet till Sten Andersson. Jag tycker att han har introducerat en annorlunda anda och en annorlunda attityd i vår utrikespolitiska debatt och icke minst i det utrikespolitiska umgänget mellan regering och opposition. Det är ett givande och ett tagande, som gör att vi förhoppningsvis når fram till någorlunda eniga slutsatser och någorlunda eniga bedömningar. Jag noterar med stor tillfredsställelse att den diskussion som vi litet från och till har fört under ett antal år om det, enligt min mening, olyckliga 70-talsuttrycket ”ett efter våra förhållanden starkt försvar” i dag har avslutats. Nu talar vi om ett starkt försvar. Det är en förstärkning av vår säkerhetspolitiska doktrin. Det är en ytterligare markering av enigheten. Jag hälsar den med tillfredsställelse. Jag hade egentligen inte, herr talman, tänkt gå in i någon polemik med Lars Werner om det sovjetiska nedrustningsförslaget. Det kanske ligger i sakens natur, som partisituationen är, att ledaren för det kommunistiska partiet skall stå i talarstolen och säga att allt vad det sovjetiska kommunistpartiet har föreslagit är bra, medan jag, som inte företräder den närhet till Sovjetunionen som Lars Werner gör, kanske har en litet mer nyanserad och kritisk bedömning. Det fanns positiva inslag, och dem skall man ta fasta på. Men det finns också väldigt mycket av yvig retorik och av propaganda i det som kommer från Moskva, och det tror jag att även Lars Werner ytterst inser. Det finns en formulering i utrikesdeklarationen där regeringen och utrikesministern säger att den säkerhetspolitiska debatten skall föras med ansvar och omdöme. Jag tycker det är väldigt viktigt. Ingemar Eliasson tog i det sammanhanget upp — jag avstod från att göra det i mitt anförande — en artikel som skrevs häromdagen av en ledande socialdemokrat som är företrädare på säkerhetspolitikens område, en ledamot av utrikesnämnden, utrikesutskottet och försvarskommittén. I artikeln attackerade skribenten överbefälhavaren för dennes ämbetsutövning. Det tycker jag nog var att passera den gräns som bör finnas. Visst skall vi ha partipolitisk polemik och visst skall vi diskutera fritt, men att attackera ÖB för att denne öppet till oss, till regering, riksdag och allmänhet rapporterar om främmande kränkningar av Sveriges territoriella integritet är fel. Det är att säga att det inte är brottslingen som har fel, utan att det är den som påpekar brottet som skall straffas. Det kan icke vara den position som skall vara Sveriges. Jag skall inte besvära utrikesministern med att fråga vad han tycker om detta. Jag förutsätter att hans åsikt är given i den frågan. Vi har spänt över ett vitt fält. Karin Söder har understrukit betydelsen av relationerna med Norden. Jag skulle gärna ha velat se att det hade varit möjligt för statsministern att innan han åkte till Moskva markera den nordiska samhörigheten med korta besök i Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Våra kontakter är nära. De blir kanske inte så mycket närmare på grund av detta. Men gesten har sin betydelse också i det utrikespolitiska umgänget. Jag skulle också vilja passa på att föreslå att man i den allmänna intensifiering av den europeiska kontaktverksamhet som diskuteras inte glömmer bort att det finns betydelsefulla regeringar i Bonn, i Paris och i London. Utrikespolitik för oss som individer och som partiföreträdare betyder partirelationer, men det finns också nationella relationer, och dem får vi aldrig glömma bort. Där är Västeuropa ett område som ofta försummats.

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet de svar som utrikesministern gav på mina frågor. Om respekten för vår uttalade vilja att försvara vårt territorium vill jag först säga att vi har en gemensam syn därvidlag. Jag förutsätter också att vi har lagt in samma betydelse i ordet respekt. Det är nu en sak om vi möts av förståelse för att vi gör så gott vi kan för att skydda vårt territorium, att man tycker att det låter beslutsamt och bestämt och att det uttalas respekt för vår inställning. Men den respekt som vi slutgiltigt eftersträvar är att den eller de som kränker vårt territorium upphör med det. Vi är inte nöjda med vad vi får erfara förrän vi kan konstatera att kränkningarna inte längre fortgår. Jag vill gärna att utrikesministern bekräftar att denna definition av vad vi menar med respekt i detta sammanhang är ömsesidig. Jag är naturligtvis också glad över det svar som utrikesministern gav om att ÖB:s rapporter skall fortsätta att avges. Vi har också där en gemensam syn att en öppen debatt är av värde och att den när den sker i seriösa former inte skadar trovärdigheten av vår säkerhetspolitik. Svaret är det jag vill ha. Skribenten i fråga är väl i motsvarande grad bekymrad, men nu har saken förvandlats till en uppgörelse inom det socialdemokratiska partiet, och med iakttagande av takt och ton skall vi naturligtvis inte avlyssna hur det avlöper. Det tredje jag vill notera är den försäkran som utrikesministern gav att vi skall få en redovisning av vad som har förevarit och framkommit vid statsministerns besök i Moskva. Jag tycker att statsministern kunde ta den möjlighet som finns att här i parlamentet avge en sådan rapport i de delar detta är möjligt. Utrikesministern sade däremot ingenting om möjliga dagordningspunkter, och det vore bra om han ville återkomma till det. Jag förutsätter att en del av de frågor vi här har berört, Afghanistan, gränskränkningar och gränsdragning i Östersjön är självklara. Men jag förutsätter också att judarnas situation i Sovjet, familjeåterföreningsfallen och det faktum att vi på vår sida inte anser Raoul Wallenberg-frågan slutgiltigt uppklarad också blir föremål för diskussioner och överläggningar mellan regeringscheferna. Herr talman! Till slut Sydafrikafrågan. Utrikesministern plågas som alla andra av den oro och otålighet som vi alla känner inför vad som där pågår. Vi befinner oss på långt avstånd och på den både geografiska och politiska motpolen till apartheidregimen, men vi måste ändå göra vad vi kan. Sydafrikalagen, som jag berörde i mitt anförande, har blivit ett opinionsbildande instrument som vi fortsättningsvis också kan lyfta fram som ett vapen i denna opinionsbildning. Här har nu utrikesutskottet uttalat att man förutsätter att inga dispenser kommer att ges till investeringar i Sydafrika under de omständigheter som nu gäller. Jag skulle gärna se att utrikesministern på regeringens vägnar försäkrade att utrikesutskottets och riksdagens vilja därvidlag också kommer att bli regeringens vilja och beslut.

Herr talman! Först skulle jag vilja ansluta mig till vad som har sagts här tidigare om betydelsen av statsminister Carlssons resa till Sovjetunionen. Men resultatet av en sådan resa är självfallet beroende av hur man utnyttjar den. Jag vill också instämma i att en öppen dialog och en öppen kritik tillsammans med det som man är överens om är den bästa grunden för ett fruktbart samarbete. Jag utgår liksom flera talare tidigare från att man tar upp också de känsliga frågorna, t.ex. frågan om Sovjets judar, frågan om Raoul Wallenberg, frågan om dissidenter och problemet med kränkningar av vårt territorium, samtidigt som man för en konstruktiv förhandling om gränsdragningen i Östersjön. Jag hoppas att klimatet är sådant att man kan föra diskussionen med ett stort mått av öppenhet. Därutöver skulle jag vilja ta upp frågan om en demokratisk utveckling i världen. Jag drog fram några förslag som skulle kunna hjälpa de länder som kämpar för att bli demokratier, t.ex. ett FN-universitet, där man kan få stöd för utvecklandet av en konstitution som leder mot en demokrati. Jag skulle gärna vilja höra utrikesministerns syn på ett sådant stöd för de här länderna. Jag delar den uppfattning som har framförts, att det finns oerhörda svårigheter när demokrati skall genomföras i länder som aldrig upplevt demokrati. Vi har ett ansvar att medverka i deras strävan dels att skapa bättre förutsättningar för sina medborgare när det gäller levnadsstandard och annat — det gör vi genom biståndsarbetet —, dels att få till stånd en demokratisk ordning. Vi har ett ansvar att i Förenta nationerna och i andra sammanhang hjälpa dem till dessa möjligheter. Jag har också i andra sammanhang fört fram frågan, om vi inte på nordisk basis skulle kunna medverka i ett sådant arbete. Vi har upplevt hur man från länder i Latinamerika har besökt oss här i riksdagen för att diskutera hur man skall kunna lägga grunden för en mer demokratisk konstitution. Här har vi alltså stora möjligheter att hjälpa till. Jag skulle vilja ta upp också en annan fråga som har med mänskliga rättigheter att göra. Det pågår ett stort antal krig i världen — 35-40 kan man räkna till. I krigssituationer är det en grupp som drabbas särskilt hårt, och det är barnen. Ofta dödas föräldrarna; ibland finns bara modern kvar — fadern har omkommit i kriget. Barn rycks upp från sina miljöer, från hem och familj. I vissa länder tas också barnen ut som soldater. Våld riktas mot dessa barn i allt större utsträckning, i form av tortyr, dödsskjutningar och kidnappningar. Det är vår uppfattning att barnen måste få ett bättre skydd i dessa situationer. Det pågår inom FN ett konventionsarbete när det gäller barns skydd och barns rättigheter. Jag skulle gärna vilja fråga utrikesministern om han delar min uppfattning att vi måste stärka barnens skydd i det här avseendet och om man från regeringens sida är beredd att medverka till att vi får en sådan konvention att barnen i en krigssituation blir, som man skulle kunna uttrycka det, en skyddad zon. Detta leder lätt tankarna till situationen i Mellanöstern och Beirut — vi har i många år dagligen fått besked om vilka grymheter som begås där. Det är ett område där vi måste arbeta vidare, där vi har ett speciellt ansvar. Men det finns också andra situationer där människors frioch rättigheter kränks — jag tänker då på flyktingsituationen i allmänhet. När vi nu har talat om nordiskt samarbete är det väl bara att konstatera att fyra länder vid Nordiska rådets session i Köpenhamn ändå lyckades komma överens om hur vi här i Norden på ett mer enhetligt sätt skall ta hand om flyktingarna. Det innebär inte att Sverige inte skulle ha ett nationellt ansvar. Även i det sammanhanget är det viktigt att barnens skydd sätts i första rummet. Ett sätt att följa maningen ”Rör inte min kompis” är att visa att vi inte kan acceptera främlingshat och några former av rasism. Jag frågar för det första utrikesministern om regeringen kan överväga att på ett obundet sätt medverka i någon form av FN-universitet för att stödja utvecklingsländerna när det gäller att främja demokrati samt mänskliga frioch rättigheter. Vilken är för det andra regeringens inställning till speciella insatser i det konventionsarbete som pågår inom FN för att skydda barn i krig?

Herr talman! Jag skall något återknyta till det som Sten Andersson sade i sitt första inlägg om den västliga frihetstraditionen. Anledningen till att jag inte gjorde det i min första replik var att jag i dessa förkylningstider, åtminstone min personliga, råkade snyta mig så att jag fick näsblod. Därmed dränktes den västliga frihetstraditionen i detta. Jag hoppas att det skall vara ett övergående fenomen. Det är bra att vi kan diskutera i dessa termer. Sverige är en del av den stora och rika västliga frihetstraditionen. Det är det som ger mycket av vår politik dess moraliska resning och styrka. Det är det som ger den globala roll som Sverige har en alldeles speciell färg. Jag efterlyste en strategi för demokratisk utveckling i framför allt svensk biståndspolitik. Jag tycker att vi har ett ansvar som sträcker sig längre än det goda exemplets makt som Sten Andersson talade om. Vi har ett ansvar att hjälpa dessa nationer och folk med landsbygdsutveckling eller ekonomisk utveckling. Men vi försöker också hjälpa dem till en demokratisk samhällsutveckling. Det är ett av målen för vår biståndspolitik. Därför bör vi också ha en formulerad strategi för hur vi skall uppnå denna demokratiska samhällsut . veckling. Vi måste också vara beredda att reagera när stater som vi hjälper med finansiella och andra insatser anser att vi kränker de värderingar, de medborgerliga frioch rättigheter samt den demokrati som vi håller så högt och som vi är övertygade om är den enda långsiktiga vägen till framgång, utveckling och välstånd för den fattiga delen av vår värld. Därför måste vi gå längre än bara det goda exemplets makt; det räcker inte i alla fall. Låg mig ta två konkreta exempel. Vi har inlett ett biståndssamarbete med Zimbabwe, mycket på grund av att vi vill stödja en demokratisk utveckling där. Jag tror det var riktigt och viktigt att Sverige gjorde det. I dag håller Zimbabwe på att utvecklas till en enpartistat, och det är något som inte är förenligt med de demokratimål som vi har satt upp för det svenska biståndet. Det skall vi påtala, och vi skall försöka att även med vår biståndspolitik gynna en utveckling mot mer av pluralism och frihet också i Zimbabwe. Vi skall vara medvetna om att detta också har sin betydelse när det gäller att lösa förkrampningen i Sydafrika, den som vi har talat så mycket om i denna debatt. Det andra exemplet är Nicaragua, där vi nu har ett snabbt expanderande bistånd — ett alltför expanderande bistånd, tycker vi från moderat sida. Regeringen har sagt att vi går in för att stödja oberoende demokrati. Samtidigt ser vi hur utrymmet för demokratin i Nicaragua snävas in hela tiden. Den oberoende pressen får svårare att över huvud taget komma ut, och när den kommer ut är den censurerad intill oigenkännlighet. Andra länder har försökt gå in och stödja den oberoende opinionsbildningen inne i Nicaragua, och jag tycker att det vore ett föredömligt exempel som Sverige kunde ge inom ramen för vår biståndspolitik, om vi på samma sätt i Nicaragua kunde visa att vi är beredda att leva upp till vad vi talar om = om frihet, om fred och om den styrka som vi anser ligger i denna position. Frihet och fred är självfallet inte någonting som gäller bara i fjärran områden. Det är inte bara en fråga om Sydafrika, Centralamerika och länderna borta i Asien. Vi får aldrig glömma att vi har ett närområde. Det är ibland lättare att tala om dem som är fjärran, därför att problemen verkar enklare med avståndet, men vi har en skyldighet gentemot oss själva och våra europeiska broderfolk att också uppmärksamma det förtryck som finns intill våra knutar, i vår egen världsdel. Till sist några få ord om Ingvar Carlssons besök i Moskva och våra relationer till Sovjetunionen. Jag förutsätter att vi i sedvanliga former får en dialog både före och efter det besöket. Jag delar Sten Anderssons inställning att kammaren kanske inte är det lämpligaste av fora för den typen av detaljerade diskussioner. Jag vill bara säga att jag tror inte att man skall fixera sig vid detta besök. Det är betydelsefullt när Sveriges statsminister besöker ena supermaktens huvudstad, icke minst mot bakgrund av det som har inträffat, men det är också betydelsefullt att Sveriges statsminister kan besöka Washington, att han kan besöka Bonn, Paris, London, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Vi får inte agera på ett sådant sätt som skapar intryck av att vi står och faller med ett besök i Moskva. Jag tror inte heller att vi skall göra oss några överdrivna förväntningar om vad detta besök kommer att innebära. Jag tror inte att det besöket kommer att medföra några förändringar av Sveriges utrikespolitik eller av vår gemensamma tolkning av Sveriges nationella intressen. Jag gör mig inte heller några större illusioner om att det kommer att innebära avgörande förändringar av Sovjetunionens politik, vare sig globalt eller i det nordiska området. Jag tror att vi får leva med de problem även i fortsättningen som vi har levt med under senare år. Vi skall försöka att föra en dialog, att tala klarspråk, att skapa respekt för våra intressen på samma sätt som vi skapar respekt för deras intressen. Men vi står och faller icke med detta besök, så betydelsefullt som det dock trots allt är.
Herr talman! Jag har inte heller den här gången några stora invändningar mot de svar som utrikesministern gett på mina frågor. Det var möjligen ett olyckligt ordval att tala om dagordningspunkter. Jag tolkar i alla fall svaret så att den överläggning som Ingvar Carlsson kommer att ha i Moskva används för att ta upp sådana frågor som rör relationerna mellan våra båda stater och som jag exemplifierade i mitt anförande. Jag skulle bli mycket besviken, och jag tror att det gäller både många här i kammaren och den breda allmänheten, om så inte blev fallet. En fråga gick utrikesministern förbi, och jag tar mig därför friheten att upprepa den. Också beträffande Sydafrika drivs vi av samma ambitioner och ängslan och oro. Frågan är hur det tar sig uttryck. Vi är numera överens om att Sydafrikalagen skall behållas och har varit överens om att den skall förstärkas. Vi har också i utrikesutskottet nått en bred enighet om att tillämpningen av den lagen nu bör vara sådan att inga dispenser ges under de omständigheter som råder i Sydafrika. Jag ber utrikesministern på regeringens vägnar, även om det möjligen inte är hans bord, försäkra att regeringen kommer att följa det uttalande som görs från utskottets sida.

Jag tror att vårt ansvar är stort. Inte minst det som utrikesministern berättade om sina samtal under det gångna veckoslutet ger vid handen att man vill ha sådana länders stöd som är oberoende som de nordiska länderna. Här har små länder lärt sig att samarbeta på ett för medborgarna mycket fint sätt, vilket har hjälpt oss att leva fredligt tillsammans, att öka vår levnadsstandard och att finna en form för samlevnad som är en utomordentlig garanti också för fred och frihet. | Jag utgår, som sagt var, ifrån att vi kan återkomma till den här I diskussionen på ett konstruktivt sätt och att detsamma gäller frågan om tillvaratagandet av barns rättigheter i krig. Jag skulle också vilja ta upp det som sägs i regeringsdeklarationen om FN:s situation rent allmänt och det finansiella läget. Vi har verkligen här ett ansvar, som jag sade i mitt huvudanförande, för att komma dem till mötes — inte så att vi skall ta över andras bördor men så, att vi skall använda FN-instrumentet på ett sådant sätt att vi medverkar till att vidmakthålla och öka dess respekt för att man skall känna att FN är det instrument som står till förfogande och inse att utan FN skulle man stå sig ganska slätt i den internationella situationen. Vi har också föreslagit förstärkningar när det gäller vissa FN-organ. Den diskussionen är mycket viktig att föra vidare, inte minst i dagens finansiellt mycket svåra läge. Herr talman! Jag skulle också vilja ta upp en fråga som jag nämnde tidigare och som jag tycker är mycket alarmerande. Jag tog upp frågan om kärnvapenhotet, och på den punkten uppfattar jag det som att vi är mycket eniga i kampen, men det gäller också de kemiska stridsmedlen. Här måste vi försöka åstadkomma en överenskommelse om totalförbud. Jag tvekar inte att säga att ett oerhört hot här ligger framför oss, vars konsekvenser vi i dag inte kan överblicka. Jag skulle gärna vilja höra utrikesministerns syn just på den frågan.

Herr talman! Under den senaste tiden har vi många gånger fått höra att Sveriges röst i världen inte får tystna. Arbetet för fred, frihet och rättvisa måste fortsätta. Detta är en maning som gäller hela svenska folket och alla demokratiska partier och folkrörelser. Vi inom moderata samlingspartiet må ha en något annorlunda uppfattning om utvecklingens drivkrafter än Socialistinternationalen. Vi tror mer på den enskilda människans insatser och ansvar, mer på marknadsekonomins betydelse för framåtskridandet. Vi ser med oro på den statsstyrda planhushållningens misslyckande såväl i ett nära grannland som Polen som i krisernas Afrika. Med detta mot socialismen annorlunda synsätt förenar vi en strävan att i allt internationellt arbete hävda rättens och människovärdets centrala roll. Den nödvändiga och välkomna nyrealism som har fört närområdet och de militära säkerhetsproblemen i förgrunden för debatten får samtidigt inte innebära att andra frågor glöms bort. Handelspolitiken och u-landsfrågorna måste förbli en viktig del av svensk utrikespolitik. Till det mest tragiska i den aktuella världsbilden hör de många krigen och konflikterna i det vi kallar tredje världen. I Pakistan finns jordens största ansamling av flyktingar. Fyra miljoner afghaner har flytt den sovjetiska invasionen. Inne i Afghanistan drabbas civilbefolkningen av stora lidanden. Ändå bryts inte motståndet. Det internationella samfundet måste återigen engagera sig till förmån för Afghanistan. Sovjetunionen måste möta ett sådant internationellt tryck att de militära och politiska kostnaderna blir sådana att ett tillbakadragande ter sig nödvändigt. De diskussioner som nu förs i FN-regi lider av den allvarliga svagheten att gerillarörelserna inte är representerade. I Kampuchea fortsätter den vietnamesiska ockupationen. Den stora inflyttningen av vietnameser ger en antydan om att ockupanterna strävar efter någon form av de facto kolonisering av landet. De inbördes stridigheterna i länder som Etiopien, Uganda, Mogambique och Angola omöjliggör det mesta av utvecklingsarbetet och förstärker befolkningens lidande. I Sydafrika fortsätter apartheidförtrycket. I Centralamerika fortsätter kraftmätningen mellan demokratiska och icke-demokratiska krafter. Men, herr talman, utvecklingen i världen uppvisar också många ljusa och hoppfulla drag. Demokratin har gjort stora landvinningar under senare år. Duvalier har störtats på Haiti och Marcos på Filippinerna. Förhoppningarna riktas nu mot Chile om ett avskaffande av diktaturen där. Land efter land på den sydamerikanska kontinenten har under senare tid valt civila och demokratiska regimer — Argentina, Brasilien, Uruguay, Bolivia och flera av länderna i Centralamerika. Till de hoppfulla och positiva dragen hör också det enastående ekonomiska framåtskridandet i en lång rad av utvecklingsländerna. Framför allt är det länder i Sydostasien som kan notera en utomordentlig ekonomisk utveckling. Men också länder i Latinamerika har byggt upp en betydande industriell bas. Indien har en stark utveckling såväl inom jordbruket som inom industrin. När många u-länder kämpar med skuldproblematiken finns det anledning att notera att jordens två folkrikaste länder, Indien och Kina, är s.k. kreditvärdiga. Utvecklingsländerna är i dag ännu mindre än tidigare en enhetlig grupp. Flera u-länder rycker fram som jämbördiga parter med industriländerna när det gäller industriell styrka och expansionskraft. Detta faktum kommer säkert att påverka de globala handelsförhandlingar som nu förestår inom GATT. Påtagligt är att de länder som det går bra för har valt marknadsekonomiska lösningar på utvecklingsproblemen. De länder som å andra sidan har satsat på en socialistisk planhushållning kämpar med stora svårigheter — stagnation och tillbakagång präglar deras situation. Särskilt svår är krisen i Afrika, där torka och missväxt förvärras av en omöjlig jordbrukspolitik. Herr talman! När Sverige engagerar sig i världen, när vi stöder etablerade regimer eller befrielserörelser med bistånd tar vi också ett ansvar, ett ansvar för att vårt bistånd inte underlättar för regimerna att fortsätta en felaktig jordbrukspolitik med tvångskollektivisering av bönder t.ex., att vårt bistånd inte leder till ökat lidande och nöd och att det inte är förknippat med tvångsarbete. När det gäller stöd till befrielserörelser har Sverige också ett ansvar för den politik som förs efter det att dessa nått framgång. Är rörelsernas syften demokratiska, kommer de att stödja ett flerpartisystem med allmänna val, kommer ett förtryck att efterföljas av ett annat? Dessa frågor måste ställas. Vi kan inte handla i blindo. Vi bistår i syfte att stödja en demokratisk utveckling och framåtskridande för de fattiga. Tyvärr lär oss det senaste decenniet att utvecklingen i många av programländerna för svenskt bistånd föga motsvarat våra förhoppningar, oavsett om det gäller demokratisk eller ekonomisk utveckling. Revolutionernas historia lär oss att en koalition av harm som förenat olika grupper lätt upplöses när den gemensama fienden är besegrad. Herre på täppan blir ofta den bäst organiserade och mest skrupelfria — tillika minst demokratiska — gruppen. Utvecklingen i Nicaragua efter Somozas fall är ett exempel härpå. Sverige kan självfallet inte påtvinga något land respekt för mänskliga rättigheter och en parlamentarisk demokrati, men vi kan med större intresse verka för en demokratisk utveckling, och vi kan utforma vår biståndspolitik så att den på ett bättre sätt stöder de demokratiska krafterna. Det finns en berättigad kritik ute i världen mot Sveriges beredvillighet att blunda för de diktatoriska dragen hos den tredje världens regeringar, så länge dessa bara förklarar sig vara progressiva, dvs. ofta i realiteten marxistiska eller socialistiska. Selektivt patos är i längden inte trovärdigt. Vi måste hävda rättens och människovärdets centrala roll i alla sammanhang, såväl när det gäller näraliggande länder som de baltiska staterna och fjärran liggande länder som Vietnam, Chile och Sydafrika. Herr talman!

Gör vi vad vi kan för att främja mångfalden och pluralismen så att inte ett förtryck ersätts av ett annat? Från moderat håll anser vi att stödet till de demokratiska krafter som inne i Sydafrika verkar mot apartheid måste öka. Vi vill också genom ett särskilt anslag ge stöd till en demokratisk utveckling i frontstaterna. Sverige kan inte ensamt reformera världen men vi kan åtminstone rannsaka det vi själva gör, och det är därför som vi vill att en strategi för en demokratisk utveckling utarbetas inom u-landspolitiken. Det har redan berörts här tidigare i debatten, och som Carl Bildt sade räcker det inte att vi själva går före med gott exempel — utrikesministern var inne på den tankegången. Vi menar att vårt land med sin omfattande biståndspolitik och med sina omfattande relationer med tredje världen har ett större ansvar än så. Herr talman! I maj firar vi Europadagen, då ett västligt Europa förstärker sin enighet och sitt samarbete. Ett nytt Europa håller på att ta form — inte ett Europa utan supermaktsnärvaro, men med större självmedvetenhet, med större utvecklingskraft och med medborgare som i ökande utsträckning känner sig som européer. Med detta Europa måste Sverige stärka sina band ekonomiskt, kulturellt och socialt. Många av det moderna samhällets problem löses bäst i samverkan med Europas länder. Dit hör terrorism, främlingshat, missbruksproblem, integritetsfrågor förknippade med dataanvändning, och etiska frågor som hör samman med den nya gentekniken. Europeiska lösningar är nödvändiga också på miljöområdet. Inom Europarådets ram bedriver 21 europeiska stater ett unikt samarbete för att ffrämja medborgarnas rättigheter genom internationella avtal. Det europeiska samarbetet och de löften det innehåller för framtiden har stor betydelse för en fredlig utveckling i vår del av världen. Det är att hoppas att de östeuropeiska länderna så småningom kan inlemmas i detta samarbete. Det europeiska arvet är ett arv för frihet och demokrati. Må det snart omfatta hela Europa.

Herr talman! Många människor i Sverige har ett internationellt engagemang -— vill bidra till ansträngningarna att skapa en fri, fredlig, demokratisk och rättvis värld för alla. Detta är inte en ny svensk företeelse. Denna vilja har funnits länge och hos många. Den ideologiska utgångspunkten och strävan att förändra har varit uppenbar. Opinionsbildning inom och utom Sverige har oftast varit det främsta medlet i vårt engagemang för en god och rättvis sak. Men inte heller när saken förts till framgång har resultatet alltid blivit det vi hoppats på och arbetat för. Så t.ex. har drömmen om frihet och ekonomisk och social rättvisa för människor som kämpade mot kolonialismen i bl.a. stora delar av Afrika förblivit en dröm, också långt efter det att kolonialmaktens flagga halats för sista gången. Nya härskare har många gånger utnyttjat sin nyvunna makt, främst för egen vinning. Förtrycket och fattigdomen i dessa länder har vuxit. Miljötillgångar och naturresurser — oundgängligen nödvändiga för kommande generationer — har plundrats och skövlats. Att göra detta konstaterande är inte att önska att kolonialtiden hade förlängts, ens med en enda dag. Men besvikelsen finns där hos många, även i vårt land. Till den bidrar också de uppenbara svårigheter som föreligger att i många fattiga länder med diktatoriska regimer eller enpartiregimer åstadkomma en varaktig förbättring för de många människorna med hjälp av biståndsinsatser. Herr talman! Vi ställde upp — somliga tidigare, andra senare, men efter hand allt flera och alltmer helhjärtat — för dem som förde kampen mot de USA-stödda korrupta regimerna i Vietnam och Cambodja. När dessa regimer slutligen föll upplevde vi detta som en framgång. Men vår tillfredsställelse med sakernas utveckling varade inte länge. De förskrämda båtflyktingarna, som valde att i ömkliga farkoster och trots hotet att plundras och dödas av pirater flydde från Vietnam, gav en tydlig bild av att detta land var långt från demokrati. De röda khmerernas folkmord på den egna befolkningen — ett svåröverträffat utslag av grymhet och vidrighet — skakade oss svårt. När den feodala monarkin föll i Etiopien och då en folklig resning i Iran tvingade shahen att fly från sitt land, var vi många som uppriktigt hoppades på en bättre framtid för dessa båda länder. Vår besvikelse är stor och vår förtvivlan djup över det oräkneliga antal människor som deporterats, mördats, avsiktligt svälts till döds och tvingats ut i förödande krig. Detta konstaterande gör jag utan att för den skull på minsta sätt önska de fallna kejsardömena i Etiopien och Iran tillbaka. Herr talman! När många av oss i Sverige hjälpt och hjälper till att inom Sverige och utanför vårt land bilda opinion mot förtryckarregimer av alla slag har det skett utifrån en önskan om en värld präglad av frihet, demokrati och ekonomisk och social rättvisa. De bittra erfarenheter vi fått av att ett förtryck kan följas av ett annat ger oss heller ingen anledning att ompröva vår hållning mot förtrycket. Men erfarenheterna ger oss skäl att inte inge oss själva och andra förhoppningar som kan visa sig ogrundade och då förstärka besvikelsen och missmodet. Erfarenheterna kan också ge oss skäl att noga pröva de krafter och de metoder för motstånd mot förtrycket som vi vill ge vårt aktiva stöd. Ayatollah Khomeini visade sig inte vara en upphöjd humanistisk filosof, lika litet som de röda khmererna var det kambodjanska folkets befriare. Det är med utgångspunkt, herr talman, i överväganden av detta slag som jag vill säga något om den oro jag känner för det som händer och kan hända i Sydafrika. Min utgångspunkt är given. I årtionden har rasförtrycket i Sydafrika för mig, för andra liberaler och för demokrater av alla slag framstått som en särskilt vidrig form av förtryck. Apartheidsystemet — denna grymma, ovärdiga anakronism — måste bort. Det är en stor glädje att allt fler människor i Sverige inte bara delar denna uppfattning utan aktivt engagerar sig i opinionsbildning och bojkottaktioner mot apartheid. När detta engagemang nu är stort och fortsätter att växa, växer emellertid också riskerna för besvikelse. Besvikelsen kan ha olika grund, beroende på vad som händer eller inte händer i Sydafrika. En uppenbar fara är att det kommer att hända alldeles för litet av det vi vill skall hända. Även om inga tvivel kan råda om vad den slutliga utgången blir för apartheidsystemet, kan vägen till dess fall vara lång. Regimen i Sydafrika har ännu många maktmedel till sitt förfogande. De militära och polisiära styrkor som den kan mobilisera är stora och välutrustade. Det sätt på vilket människor i Sydafrika skiljs åt på grundval av hudfärg försvårar avsevärt möjligheterna till en framgångsrik folklig resning. De svartas bostadsområden, de s.k. townships, är ofta belägna på ett fält som är lätt att bevaka och som ligger en eller flera mil från de vitas städer. Ett fåtal bepansrade fordon med kulsprutor är ofta allt som behövs för att hålla värnlösa människor inneslutna i dessa townships. Om apartheidregimen vidhåller att den med vapenmakt skall försvara sina maktpositioner mot folkmajoriteten saknar den inte medel för detta. En annan fara som avtecknar sig är därför också vad som händer om början till en revolution ändå inträffar. Väljer regimen i ett sådant läge att slå tillbaka med full kraft, kan blodsutgjutelsen bli fruktansvärd. Händelserna kan resultera i en vit militärdiktatur som med brutala medel tar och behåller makten i Sydafrika under lång tid. Om apartheidsystemet skulle — som vi innerligt hoppas och genom bl.a. ett ekonomiskt sanktionssystem verkar för — falla samman inom en nära framtid finns ändå faror, om också av andra slag. Kampen mot apartheid är i nuläget inom Sydafrika ett starkt förenande band mellan människor av alla slags hudfärger — däribland lyckligtvis också många vita. Inom denna majoritet har av alla tecken att döma ANC en bred folklig förankring. ANC förtjänar av detta skäl vårt fortsatta stöd. Förhoppningsvis har motståndsrörelsen också den inre sammanhållning och den styrka som behövs för att upprätthålla ordning och nationell enighet när apartheidregimen faller. Som på många andra håll i Afrika finns det också i Sydafrika — ett land lika stort som Frankrike, Västtyskland, Östtyskland och Polen tillsammans — betydande olikheter mellan etniska grupper, stammar, religioner och politiskt olikttänkande. Vi kan därför varmt önska, men inte med säkerhet räkna med en lugn och oblodig utveckling i Sydafrika, inte ens efter det att apartheid har avskaffats. Inte heller vet vi om den regim som då, efter apartheidregimens fall, lyckas överta makten kommer att se som ett övergripande mål att verka för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Men vi hoppas det. Herr talman! Våldet är redan mycket påtagligt och omfattande i Sydafrika. Apartheidregimen utnyttjar det för sina syften. Regimens våld skapar ett motvåld, som i sin tur leder till ännu mera våld från polis och militärer. Våldets onda spiral når allt högre höjder. Det är inte svårt att förstå att människor som förtrycks, förödmjukas och utsätts för våld drivs att svara med samma mynt. Snarare har vi anledning att förvånas över det tålamod de förtryckta i Sydafrika under lång tid har visat och alltjämt visar, när deras fredliga kamp möts med batonger och skjutvapen. Ändå måste vi från svensk sida med fasthet avstå från att sympatisera med våldet — även om det gäller en upptrappning av ett i sig starkt förståeligt våld. Än mindre tillkommer det oss i Sverige att uppmana till eller på andra sätt engagera oss för en sådan upptrappning. Det framstår för varje dag som alltmer nödvändigt att med fredliga medel bryta med apartheidsystemet för att det växande hotet om ett fruktansvärt blodbad på oskyldiga människor skall avlägsnas för gott. Våldsspiralen måste kunna brytas. För att få detta att ske är det vår plikt att på alla de sätt som står oss till buds medverka till att det fredliga trycket mot apartheidsystemet växer i styrka. Internationellt samordnade, villkorade och verkningsfulla ekonomiska sanktioner är, tillsammans med en aktiv opinionsbildning, det sannolikt största bidraget vi kan ge till en sådan utveckling. Inom Sydafrika förs också en aktiv kamp med fredliga medel som förtjänar vårt fulla stöd. Hit hör bl.a. demonstrationer, strejker, konsumentbojkotter och civil olydnad, dvs. vägran att efterfölja myndigheters beslut som har apartheid som grund eller som syfte. Till dem som för denna kamp inom Sydafrika hör bl.a. anhängare till Förenade demokratiska fronten, UDF, kyrkorna, fackföreningarna, det liberala partiet, PFP, och en bred ungdomsrörelse. Samtidigt härmed vill jag kraftigt understryka att det inte tillkommer oss i Sverige att uttala oss om hur de som inom Sydafrika för kampen skall göra detta eller med vilka medel de skall föra sin kamp. Herr talman!

Herr talman! Skotten i Helsingfors tystade Olof Palmes röst i världen, de får aldrig tysta Sveriges röst i världen. Vi måste inse, utan att förfalla till övermod, att vårt land har en roll att spela i världen, ett ansvar att ta. Många tycker ibland att vi gör oss litet väl breda, att vi är för mycket av världssamvete, men nog upplever vi i dag starkare än någonsin att vi verkligen har mycket att ge världen. Vi är en liten nation bland många andra små nationer. Vi är neutrala, och det innebär att vi inte går någons ärenden, varken östs eller västs. Vi har en objektivitet, som gör oss pålitliga när det gäller internationell rådgivning och hjälp till konfliktlösningar. Vi har byggt upp ett samhälle i frihet och demokrati, visserligen med skavanker, men vår grundläggande gemensamma strävan är klar. Vi har byggt upp ett avancerat nätverk av kunnande när det gäller fredsoch nedrustningssamt biståndsfrågor. Vi får aldrig stänga oss inne med våra ideal och våra kunskaper. Vi får aldrig regla dörrarna för vår vilja och vårt engagemang. Världen behöver vår röst. Med ödmjukhet, men också med auktoritet, skall vi föra ut våra uppfattningar. Att dela med sig av det goda man själv uppnått är ju en gammal god kristen sed. Det är inte bara världen som behöver Sveriges röst, vi behöver själva de internationella samtalen och det internationella engagemanget för att växa som människor. Att stanna och lyssna på oss själva leder till inkrökthet, det ger inget av utveckling och mognad. Därför vill jag i denna utrikespolitiska debatt framför allt understryka vårt internationella ansvar, vikten av att skärpa och fördjupa det arbetet, att gå ut med ännu större iver och kraft. Vi är många som har mycket att säga och mycket att ge: politiska kvinnoförbund, partier, fredsorganisationer, ideella organisationer av olika slag, ungdomsorganisationer. Vårt fördjupade ansvar måste gälla kvinnorna i världen. De är på många sätt de mest utsatta, de mest förtryckta. Vi får ständigt på olika sätt inblick i deras situation, hur de kämpar för drägligare villkor, för demokrati och frihet. I april kommer Sveriges centerkvinnor att runt om i landet genomföra en solidaritetsvecka under mottot ” Världen angår oss” och med sikte på just världens kvinnor. I mötesmaterialet säger vi bl.a.: ”Kvinnors värld ser inte ut som männens värld. De förändringar som har uppnåtts i kvinnans ställning sedan andra världskriget har varit ytterst ojämna och i stort sett blygsamma. Varken inom ekonomin, utbildningen, hälsovården eller politiken har kvinnorna nått full jämställdhet med männen —-—-—- i något land.” I apartheidens Sydafrika är kvinnornas situation dubbelt svår, diskriminerade som de är genom både ras och kön. En svart kvinna har inte rätt att gifta sig med vem hon vill, inte rätt att leva med sin man under hela äktenskapet, inte rätt att äga eller hyra hus i eget namn, inte rätt att behålla hus eller hem om hon blir skild eller änka, inte rätt att fritt välja utbildning eller arbete, inte rätt till fri skolgång och fri läkarvård för sina barn. I de svarta reservaten dör vartannat barn innan det fyllt fem år. Fortfarande tvingas tusentals svarta kvinnor arbeta långt från sina hem och sina egna barn — som barnsköterskor och hembiträden åt de vita. Förtryck finns i många former. En form av förtryck är när kvinnorna i byarna i u-länderna inte får utbildning eller annan hjälp så att de ens blir medvetna om sitt eget värde. Kalavati, en indiska, just färdig med sin doktorsavhandling i socialantropologi, berättar: ”Förr levde jag alltid i en känsla av att jag var en del av någon, av min far, av min bror, och att de bestämde allt. Det var under mina studier som det långsamt gick upp för mig att jag var något själv också. — Det är en utveckling som måste komma hos alla kvinnor om det skall ske en verklig förändring. De måste få hjälp att inse sitt värde, att växa inifrån.” De behöver vårt stöd. Jag har tidigare här i kammaren berättat om FN:s tredje kvinnokonferens, som hölls i Nairobi i juli i fjol med 161 deltagande nationer. Kvinnor från hela världen kunde där genom seminarier, utställningar, filmvisningar, studiebesök och samtal utbyta erfarenheter och delge varandra kunskaper. Där kunde vi också konstatera hur gemensamma kvinnors värderingar är, vare sig vi kommer från i-länder eller u-länder. Den officiella FN-konferensen i Nairobi antog en plan fram till år 2000, en plan för jämställdhet, utveckling och fred. Den innehåller 372 paragrafer, och bland dem finns många som är oerhört viktiga, t.ex. följande: Det får inte finnas några diskriminerande lagar gentemot kvinnor när det gäller utbildning och anställning, självbestämmandeoch äganderätt. Kvinnor skall finnas på beslutsfattande positioner i samhället, både nationellt och internationellt. Kvinnor skall ha tillgång till den nya tekniken. Kvinnors arbete inom jordbruket, familjen och den internationella sektorn skall erkännas och jämställas med vilket betalt arbete som helst. Ensamstående mödrar och kvinnor som ansvarar för sina familjer måste jämställas med män i samma situation. Familjeplanering och den primära hälsovården måste byggas ut. Förtryck mot kvinnor är särskilt allvarligt, eftersom det i stor utsträckning innebär förtryck också mot barn. Karin Söder har tidigare varit inne på barnens situation i världen. Barn drabbas hårt i krigssituationer. Vi vet att de också används ute på slagfälten, för att röja minfält och för att övas i olika stridsmoment. Vi har från centerpartiet i en motion begärt att arbetet på en internationell konvention till skydd för barns rättigheter skall ges hög prioritet. En sådan konvention anser vi, som Karin Söder sade, bör kompletteras med bestämmelser om en neutral fredszon för barn. Även på andra sätt exploateras barn: hårt arbete deformerar deras kroppar, skadar deras ögon och hindrar deras skolgång. Detta är oacceptabelt. Här har vi stora arbetsuppgifter framför oss. I år är det FN:s fredsår över hela världen. Det ger oss nya möjligheter att intensifiera vårt nedrustningsarbete. Att stoppa kärnvapenproven, att förhindra en upprustning i rymden och att få till stånd ett heltäckande förbud mot kemiska vapen anser jag vara våra viktigaste uppgifter i dag i nedrustningsarbetet. Det är signifikativt att Olof Palme den sista dagen han levde just skrev under ett krav på provstopp. Sverige har länge drivit ett aktivt arbete för att få till stånd ett provstoppsavtal. Vid NPT:s granskningskonferens 1985 intog USA och Storbritannien en annan ställning än övriga deltagande länder när det gällde provstoppsfrågan. Vid ett besök på brittiska utrikesministeriet som jag gjorde i vintras förklarade man sig inte alls vara mot ett provstoppsavtal, men regeringen anser inte att man i dag kan övervaka efterlevnaden av ett sådant avtal. Alla vet att vi här i Sverige har en helt annan uppfattning, nämligen att vi klarar en övervakning med det seismologiska system som vi har tagit fram. USA säger mer rakt på sak att gamla laddningar måste kunna provas. Även om vi inte känner Sovjets bakomliggande motiv kan vi konstatera Sovjets beredvillighet till tillfälliga stopp. Sovjets senaste utspel innebär att man stoppar proven så länge USA inte företar nya prov. Detta innebär, som jag ser det, att Sovjet håller på att göra USA till den verklige boven i dramat. Hur länge skall USA acceptera den rollen? Nog är det dags för ett mer positivt amerikanskt utspel i denna fråga och även att Frankrike och andra kärnvapenländer slutar med kärnvapenproven. Arbetet vid Helsingforsskonferensen, som just nu har uppehåll, ger anledning till förhoppningar om resultat. Konferensen syftar till en ökad trygghet i Europa, och arbetet omfattar förtroendeskapande och säkerhetsskapande åtgärder av olika slag. Det finns en konstruktiv förhandlingsvilja bland de deltagande länderna som bådar gott. Reagan har uttalat sina förväntningar på en överenskommelse, och det ökar självfallet trycket på de västallierades arbete. När årets session öppnades deltog bl.a. både Västtysklands och Frankrikes utrikesministrar, vilket visar den betydelse dessa länder fäster vid konferensen. Från Sovjets sida har också visats förhandlingsvilja. Till sist, herr talman, skulle jag vilja ta upp en fråga av historisk karaktär som är något av ett kuriosium, litet udda men också ganska rolig. Vi möter ofta i internationell litteratur begreppet Tocqueville-deklarationen. Det var år 1835 som Alexis de Tocqueville med stor framsynthet utpekade USA och Ryssland som framtidens världsmakter. I sin bok säger han att dessa två länder kommer att hålla var sin halva av världen i sina händer. Tocqueville har fått mycket beröm för sin utsago och sitt namn förevigat genom deklarationen som bär hans namn. Nu kommer det som jag tycker är så pass intressant att jag vill ha det inskrivet i riksdagens protokoll. Jag skulle kunna tänka mig att det också är något som kan glädja den sittande talmannen. 1984 tillägnades ambassadör Gunnar Hägglöf en festskrift, Diplomati och historia. Där har minister Krister Wahlbäck skrivit en artikel om Tocqueville, Geijer och supermakterna. Krister Wahlbäck anser att Tocqueville inte alls var den förste som gjorde denna förutsägelse om supermakternas dominans. Den som formulerade detta tidigare och ännu mer skarpsynt var Erik Gustaf Geijer. När han installerades som professor i historia i Uppsala den 27 mars 1817 höll han en föreläsning om Europas världsvälde. Där drog han upp det perspektiv för framtidens världspolitik som Tocqueville 18 år senare gav spridning åt. Detta faktum har förbisetts i den internationella litteraturen och av allt att döma även av Geijerforskningen här hemma. I en föreläsning 1833 skisserade Geijer också kolonialväldenas upplösning. Det är således Erik Gustaf Geijer som egentligen borde ha upphovsrätten till en av vår tids mest bemärkta spådomar om maktförhållandena i världspolitiken. Det står i alla fall helt klart i dag att Erik Gustaf Geijer var utomordentligt framsynt. Jag gör nu en innovation och säger: Geijerdeklarationen från 1817 om supermakternas dominans har till fullo förverkligats i världen.